Herr talman! Inom den svenska fiskerinäringen intar västkustfisket en dominerande ställning. Av de större fiskefartygen — med mer än 200 hästkrafters maskinstyrka — är 85 procent hemmahörande på västkusten. Av det svenska havsfiskets totala avkastning kom förra året på västkustfiskarnas del 81 procent av fångstmängden och 75 procent av fångsvärdet. Med den ställning som fisket intar i Bohuslän är det naturligt att vi i vårt län inte ser på näringens problem, de må gälla skatter eller annat, ur snävt partipolitiska synpunkter. Förra året gick här i riksdagen representanter för alla fyra partierna på bohusbänken tillsammans med några riksdagsmän från andra håll fram med motioner om rätt för fiskare att göra skattefria avsättningar till resultatutjämningskonto. I år var vi på bohusbänken överens om att inte väcka någon motion i detta ämne utan vänta till nästa år för att då ta upp fiskarnas skatteproblem från andra utgångspunkter. Högerrepresentanterna har begagnat sig av detta tillfälle och ensamma lagt fram en motion, i vilken de dels tar upp frågan om = resultatutjämning, dels föreslår bättre skatteavdrag för fiskerinäringens utövare. Herr Svenungsson har utvecklat högermotionärernas synpunkter, och jag vill i anslutning till det, herr talman, med några ord beröra hur vi i mittenpartierna i Bohuslän ser på dessa frågor. Västkustfiskarna landar större delen av sina fångster i utländska hamnar. Förra året motsvarade dessa direktlandningar i utlandet 65 procent av fångstmängden och 55 procent av fångstvärdet. Därtill kommer någon kommersiell export. Västkustfisket är alltså till övervägande delen en exportnäring. Men vi importerar också rätt betydande kvantiteter fisk, värdemässigt betydligt mer än vad vi exporterar. Fisket är därför i hög grad också en importkonkurrerande näring. För en näringsgren som är så beroende av utländsk konkurrens är det av betydelse att konkurrensen kan ske på lika villkor. Tyvärr är detta inte fallet beträffande västkustfisket i dag. Dei är inte bara det att fiskarna i vissa andra EFTA-länder, som i t.ex. Storbritannien och Norge, har statsstöd i olika former, utan fiskarna i våra närmaste grannländer Danmark och Norge åtnjuter också helt andra förmåner i skattehänseende än våra fiskare. Det är ett förhållande som vi måste beakta. Västkustfisket sådant det bedrives i dag kräver stora investeringar. En modern västkusttrålare kostar mellan 1 och 1,5 miljon kronor i anskaffning. Medlemmarna i fiskelaget har alla del i båten. Några fiskeriföretag med anställd arbetskraft existerar inte i vårt land. Utvecklingen går mot allt större och dyrare båtar. De statliga lånemöjligheterna är begränsade. Investeringarna måste därför till stor del självfinansieras. De avskrivningsmöjligheter som skattelagstiftningen erbjuder är inte tillräckliga för detta. Ytterligare möjligheter till skattefria avsättningar är därför ett berättigat önskemål. Genom en resultatutjämningsfond, som förordas i reservation 4, skulle det bli möjligt att under goda inkomstår göra avsättningar till framtida anskaffningar. Västkustfiskarna lever i stort sett under samma förhållanden som anställda ombord på handelsfartyg i nordsjöfart. Sådana ombordanställda betalar inte skatt enligt samma regler som vi andra utan har att erlägga s.k. sjömansskatt som utgår enligt förmånligare grunder. Anledningen därtill är att de ombordanställda inte har så stora möjligheter att utnyttja samhällets tjänster som de som arbetar i land. Vi anser att man bör överväga att tillämpa sjömansskattebestämmelserna, med vissa modifikationer, på fiskare som utövar sin näring i mera avlägsna fiskevatten. Vi ser möjligheten att göra avsätt ningar till ett resultatutjämningskonto som ett steg på vägen till rimligare skatteregler för fiskarna, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4.
Herr talman! Herr Tistads, min högt uppskattade länskamrats, inledande ord om en viss säraktion från högerrepresentanterna i Bohuslän vill jag vänligt tillbakavisa. Jag tror att det är ett missförstånd. Vår motion var inte alls menad som något slags säraktion, utan det är mer ett gammalt krav från vårt håll. Men jag vill uttala den förhoppningen att vi ett annat år skall ha ett bättre samarbete under motionstiden. För oss motionärer är det i varje fall nog, att herr Tistads partivänner i bevillningsutskottet har reserverat sig till förmån för vår motion.

Herr talman! Samtliga frågor i detta betänkande gäller beskattningsårets slutenhet, frågan huruvida man skall räkna skatt på ett år, på fem år eller på tio år eller om skatten skall slås ut på en tidsperiod som vederbörande skattskyldige själv har att bestämma. Det är väl egentligen det vi resonerar om, och det har vi som här förut nämnts resonerat om i många år i denna kammare, Det har inte förekommit något nytt i dagens debatt, utan vi diskuterar frågan ungefär på samma sätt som tidigare. Jag skall därför inte bli så mångordig. Låt mig börja med den första frågan, som gäller förlustutjämning. Herr Yngve Nilsson säger i dag att det härvidlag egentligen först är fråga om den mindre företagsamhetens självförsörjningsmöjligheter. Att få räkna ett förlustår plus två andra år för att vid beskattningen få rätt till förlustutjämning skulle enligt hans uppfattning vara särskilt värdefullt. Utskottsmajoriteten anser att man för att få utnyttja förlustutjämning åtminstone bör ha haft någon form av förvärvsverksamhet. Vi vill alltså inte vara med om att man skall få utnyttja som förlust inte tidigare utnyttjade ortsavdrag när man är studerande eller något liknande. Utskottet vill heller inte att man skall få använda förluster på sådant sätt att förlustföretag blir en handelsvara, vilket blir resultatet om vi tillåter andra att utnyttja förluster. Utskottet har från denna synpunkt inte velat vara med om att göra någon uppmjukning av förlustutjämningen utöver hittills gällande bestämmelser. Den stora frågan är väl progressionsutjämningen, där vi i dag har problemet om ackumulerad inkomst för sådana som har inkomster som sträcker sig över mer än ett år. Enligt lagen om ackumulerad inkomst kan man nu i sådana fall få progressionen beräknad på intill fem års inkomster, Detta klarar de fall då en inkomsttagare på ett år får fram inkomster som härrör från flera års förvärvsarbete. Utskottet har inte velat vara med om att utjämna inkomsterna år för år om de endast härleder sig från ett enda års inkomst. Vi har alltså i det avseendet inte velat vara med om någon inkomstutjämning. Man säger nu att de små företagen inte har någon chans att kunna få resultatutjämning med så ojämna inkomster som de har. Jag vågar för min del hävda raka motsatsen, Vi har i dag en så generös skattelagstiftning i vårt land med tanke på de avskrivningsregler som finns beträffande inventarier och varulager att det egentligen inte finns något behov att få en resultatutjämning. Det behov som föreligger för småföretagsamheten är närmast att få ihop sådana vinster så att de över huvud taget kan göra de nedskrivningar som man enligt lag har rätt att göra — det är alltså på den punkten som behovet egentligen föreligger. Herr Johan Olsson säger att dessa nedskrivningar av inventarier och varulager är olämpliga i många fall och att det vore bätire att göra avsättning på ett konto så att man därigenom kunde göra besparingar och göra de stora investeringar som det är önskvärt att man skall göra men som nu inte kan ske. Först säger herr Johan Olsson att det kan vara olämpligt att göra investeringar, och sedan säger han att han vill ha ett konto för att man skall kunna göra större investeringar. Jag tycker att han talar emot sig själv på något sätt. Han åberopar vidare lagstiftningen om taxering för inkomst av medel som insats på skogskonto och säger att vi i detta avseende redan har gjort ett avsteg. Nej, det har vi inte, ty lagen om insättning på skogskonto är egentligen en komplettering till lagen om beskattning av ackumulerad inkomst. Det gäller här fall där det är fråga om många års tillväxt, som man på små enheter måste ta ut på en enda gång. För att undvika en beskattning på en gång av en sådan ackumulerad inkomst får vederbörande alltså avsätta medlen på ett skogskonto. Utskottet vill alltså inte vara med om någon resultatutjämning på det sätt som här har föreslagits. När det gäller gynnsammare avdragsregler för fiskare konstaterade jag det mycket intressanta förhållandet att herr Stefanson först sade att han ansåg den kategoriklyvning som i dag finns mellan stora och mindre företag exempelvis i fråga om investeringsfonderna vara mycket olämplig — företag skulle oberoende av formen och oberoende av vad de sysslar med beskattas på samma sätt. Sedan ansåg han att det borde göras en kategoriklyvning till fiskarnas förmån — han talar alltså emot sig själv på den punkten, Jag vill understryka att fiskarna har samma avskrivningsmöjligheter som alla andra företagare i vårt land. Herr Tistad nämnde att en trålare kostade cirka 1,5 mil jon kronor. Den får skrivas av på fem ar. Om jag inte är fel underrättad, beskattas en trålare som ett inventarium. Det finns då möjligheter att göra stora avskrivningar, vilket innebär att man icke har något behov av att samtidigt kunna göra också andra avsättningar. Vidare sägs att det finns en skattelagstiftning för sjömän här i landet vilken innebär att sjömän, som går på nordsjöfart, beskattas lägre än de människor som arbetar på land, eftersom sjömännen inte som andra kan utnyttja samhällets service. Det är alldeles riktigt. Det görs ett lägre kommunalskatteuttag i sjömansskattetabellen, men å andra sidan kan jag väl inte tro att herr Tistad och herr Svenungsson tänker åberopa sjömansskattetabellen när det gäller beskattningen för fiskarna, ty man har vid beskattningen för sjömännen gjort avsteg från beskattningsårets enhet. En sjöman som bara har en enda månadsinkomst under ett år får betala en väsentlig skatt för denna månadsinkomst och kan inte utnyttja hela ortsavdraget. Sjömansskatten verkar alltså i precis rakt motsatt riktning mot vad herr Svenungsson och herr Tistad här tänkt sig, nämligen att inkomsten under ett beskattningsår skulle slås ut på flera år. Om vi jämför företagsbeskattningen i allmänhet i vårt land med beskattningen i Norge, kan vi — och det vill jag inte förneka — finna att fiskarna i Norge har gynnsammare beskattningsregler än fiskarna i Sverige. Å andra sidan tror jag inte att reservanterna får företagarna med sig på att genomföra ett norskt beskattningssystem i Sverige i dess helhet. Om vi jämför företagsbeskattningen i Sverige och beskattningen i Norge och tar hänsyn till alla avskrivningsmöjligheter och skatteregler, finner vi att den företagafen som sådan inte är högre beskattad i Sverige än i vårt broderland. Jag anser att vi bör ta hänsyn till alla dessa fakta, framför allt avskrivningsreglerna men även skatteskalor och dylikt. Jag ber, herr talman, att med detta få yrka bifall till utskottet i dess helhet.
Herr talman! Herr Wärnberg beskyller mig för tvetalan. Han påstår att jag i det ena fallet principiellt går emot kategoriklyvning i beskattningsavseende, då jag säger att mindre och stora företag skattemässigt skall behandlas lika. När jag sedan hävdar att fiskarna bör kunna få vissa skatteförmåner, så avviker jag, anser herr Wärnberg, från den principen. Det är inte alls så. Skattelagstiftningen skall vara så utformad att den är neutral i konkurrenshänseende. Stora och mindre företag inom samma bransch måste behandlas lika. Jag anser också att stora och mindre företag inom fiskerinäringen skall behandlas lika. Det innebär inte någon konkurrens för svensk industri, hantverk eller handel, om fiskerinäringen på grund av särskilda omständigheter får vissa skatteförmåner. Vi har genomfört det på andra håll. Skogskontona motiveras t.ex. av att den näringen har alldeles speciella förhållanden. Herr Wärnbergs påstående stämmer alltså inte.

Herr talman! Herr Wärnberg framhåller att utskottets majoritet principiellt har vänt sig mot alla förslag att bryta beskattningsårets slutenhet. Vi har dock redan gjort flera avsteg från den regeln, i praktiken torde den saken vara klar. När statsrådet Sträng gav sina direktiv för 1957 års skatteberedning sade han bla. följande: »Oaktat sålunda vissa möjligheter finnes att fördela vinster på olika år» — han syftar då bl.a. på varulagervärdering — »eller förskjuta förlust ett år till ett följande vinstår, får det hållas i minnet att dessa möjligheter innefattar undantag från den förut angivna huvudprincipen om beskattningsårets slutenhet. I den mån sådana särskilda möjligheter inte föreligger i det enskilda fallet, kan denna princip för skattskyldiga med ojämna inkomster leda till en på längre sikt för hård beskattning. För fysiska personer m.fl. får härvid även progressiviteten i den statliga inkomstbeskattningen betydelse.» I viss utsträckning kan samma förhållanden som inom skogsbruket även föreligga för företag av olika slag, bl.a. rörelseidkare. Skogskonto, säger herr Wärnberg, är till för att där samla upp inkomsterna från den årliga tillväxten under många år. Skogsägaren tar vid avverkningen ut förtjänsten på en gång. Den skattskyldige medges därför en utjämnad beskattning över flera år. Många investeringar i ett företag kan vara av samma karaktär. Man sprider dem över flera år, men vinsten begränsas till några få år. Jag tror att vi även i sådana fall har anledning hävda att det borde finnas möjlighet till en skattefördelning. Bara det faktum att en företagare av konjunkturmässiga eller andra skäl vissa år kan ha mycket låga inkomster och andra år tack vare bättre resultat får högre inkomster, gör det självklart att en viss utjämning i skattehänseende bör tillåtas. Jag anser att kontometoden är en ypperlig metod för att komplettera förlustutjämningen och kanske också i viss mån varulagervärderingen. Varulagervärderingen är dock erkänd som en möjlighet att göra vissa vinstdispositioner för att utjämna resultatet år från år. För dem som inte kan utnyttja den metoden skulle kontometoden vara en lämplig ersättning.

Herr talman! Herr Wärnberg vill göra gällande att fiskarna är ganska väl ställda, eftersom de hade enorma avskrivningsmöjligheter, som han uttryckte det. Man kanske också bör påpeka att dessa »enorma» avskrivningsmöjligheter motsvaras av enorma kostnader i form av amorteringar och räntor för båtarna. Det är väl därför knappast möjligt att utnyttja dessa avskrivningar i egentligt resultatutjämningssyfte. Sjömansskattereglerna lämpar sig givetvis inte för fiskarna utan modifikationer, och jag sade också i mitt anförande, att det krävdes sådana modifikationer. Men vi anser att man kan tilllämpa principen om en något lägre beskattning också på fiskarna, eftersom denna lägre beskattning motiveras av att människor, som tillbringar större delen av sin tid på sjön, inte kan tillgodogöra sig samhällets tjänster i samma omfattning som de vilka lever sitt liv i land. Herr Wärnberg kan väl inte förneka, att förhållandena är tämligen likartade och att det från den enskildes synpunkt inte föreligger någon större skillnad om han arbetar ombord på ett handelsfartyg eller ombord på ett fiskefartyg, som är borta från hemorten precis lika länge.

Herr talman! Det är alldeles riktigt, som herr Tistad säger, att det inte kan vara någon större skillnad mellan att arbeta på ett fiskefartyg, som ligger borta från Sverige långa tider, eller att arbeta på ett handelsfartyg. Därför vill herr Tistad ha ett annat skattesystem. Men det system som herr Tistad nu pläderar för verkar ju i en riktning rakt motsatt vad han begär utredning om. Det går nämligen ut på att förkorta skatteperioden från innevarande år till aktuell avlöningsperiod. Jag är inte alls övertygad om att de sjömän som i dag ligger ute betalar så förfärligt mycket mindre skatt än de yrkesgrupper som arbetar på land. Många av dem som är ute kan nämligen inte utnyttja möjligheten att göra ortsavdrag. Får de en månads lön, kan de bara utnyttja en tolftedel av ortsavdraget. De får helt enkelt betala skatt från den första kronan. Sjömännen har ingen möjlighet att göra någon årsutjämning eller ens att deklarera. Även om de bara har arbetat en enda vecka under året får de betala skatt enligt tabell på denna inkomst. Resultatet blir därför för deras del ofta motsatsen till det här avsedda även om sjömännens skatteskala är en aning lägre. Fiskarena är säkert inte intresserade av att få en sådan skatteform, utan de vill nog i så fall behålla det nuvarande året som slutenhet. Herr Tistad säger vidare att jag väl måste medge att de stora avskrivningsmöjligheter som fiskarna har motvägs av enorma kostnader. Men, herr Tistad, vad skall man med en fond för vinster till, om man har både avskrivningsmöjligheter och jättestora kostnader? Då har man ju ännu mindre behov av en fond för uppsamling av vinstmedel, vilket det här är fråga om. Jag tror att det i stället snarare finns behov av att öka fiskets inkomster — det är det väsentliga just nu. Herr Stefanson vill ha ett neutralt skattesystem som varken missgynnar eller gynnar stora eller små företag. Det vill jag också ha, och det har vi i stort sett. Man får nämligen göra avsättningar till konjunkturutjämningsfonder och investeringsfonder. Det spelar då ingen roll om företaget är stort eller litet. Vad som skiljer är bara att endast aktiebolag och ekonomiska föreningar får utnyttja möjligheten att samla medel i dessa fonder. Det hänger samman med att dessa kategorier företag är de enda som har proportionell skatt. Vi kan rimligtvis inte medge enskilda mäninskor att göra avsättningar till investeringsfonder, till vilka de kan överföra inkomster sådana år då man har så stora inkomster att man kanske skulle få betala 80 procent i skatt. Det är inte möjligt att införa någon form av investeringsfonder för enskilda människor med progressiv skatt. Om jag inte är felaktigt underrättad finns det i frå ga om Övriga avskrivningsmöjligheter ingen skillnad mellan stora och små företag, utan de är likställda. Jag vill sedan, herr talman, ta upp en sak som jag inte berörde i mitt första anförande, nämligen frågan om avskrivningsfonder för privatägda bostadsföretag. Jag håller med om att det ligger rätt mycket i vad motionärerna anfört. Dessa fastighetsägare har inte möjlighet att från början göra avsättningar för de reparationer som väntas bli erforderliga längre fram. Det problemet kanske kan lösas då vi får andra initialavskrivningsregler för byggnader. Till en del löses väl problemet automatiskt om den nya bostadspolitik som nu är signalerad genomföres. Den innebär ju att fastighetsägarna får låga hyresinkomster i början, men att det sker en upptrappning med vissa procentenheter varje år för att hyresintäkterna skall räcka till när de stora utgifterna för reparationerna kommer. Jag tror alltså att dessa problem så småningom kommer att lösas, men jag medger att det ligger en hel del sanning i vad motionärerna och reservanterna har framhållit.

Herr talman! Det är en skrivning i andra lagutskottets utlåtande som har föranlett mig att begära att få säga några ord.

Det är en mycket stor och besvärlig uppgift att söka på förhand göra en avgränsning i fråga om vad som är samhällsfarliga konflikter eller inte. Redan i förarbetena till Saltsjöbadsavtalet och i dess allmänna motivering har man mycket ingående penetrerat denna problematik. Man säger där bl.a. på ett ställe: »Kommittén förmenar, att någon ens tillnärmelsevis tillfredsställande avgränsning av sådana områden över huvud ej kan åstadkommas med anspråk på objektivitet och allmängiltighet.

Givetvis ger inte detta några säkra garantier för att man skall kunna undvika samhällsfarliga konflikter. Men vi kan väl ändå räkna med att konfliktsituationer, som kommer att föras under statstjänstenämndens behandling, blir föremål för mycket noggrann prövning och att parterna kommer att ta hänsyn till nämndens beslut även om dessa icke i och för sig är bindande. Frågan om hur man skall handlägga detta problem på den statliga sidan diskuterades också ganska utförligt i proposition nr 60/1965, som låg till grund för den nya förhandlingsrätten på det statliga området. Jag tillåter mig att citera ett stycke ur den propositionen, där det sägs i departementschefens uttalande: »Det hade enligt min mening icke varit lämpligt att låta nämnden» — alltså statstjänstenämnden — »med för parterna bindande verkan avgöra huruvida en konflikt med hänsyn till föreliggande samhällsintressen kan tilllåtas eller icke. Inom det offentliga tjänstemannaområdet bör det vara statsmakterna förbehållet att bestämma därom.

Herr talman! Civilministerns anförande är intressant ur många synpunkter. I utskottsarbetet uppkommer ju ofta frågan huruvida man måste sluta med en hemställan om att det som utskottet anfört skall i skrivelse till Kungl. Maj:t delgivas. Gör man inte det, behöver Kungl. Maj:t inte ta hänsyn till vad utskottet sagt om en motion, I detta fall har utskottet hemställt att förevarande motioner, I: 360 och II: 444, icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Skulle till äventyrs den utredning som tillsattes i april i år med uppgift att överse avtalsoch förhandlingsrätten för statstjänstemännen visa att ingenting har skett i fråga om de bekymmer som motionärerna haft när det gäller de samhällsfarliga konflikterna återstår väl bara för motionärerna att komma tillbaka, om de alltjämt har samma bekymmer. Utskottet kan nämligen inte ta ärendet åter och göra något uttalande i anledning av motionärernas förslag. Vad som har sagts stämmer ju med verkligheten, även om verkligheten är sådan att det inte är möjligt att göra någon precisering av vad som är att betrakta som samhällsfarlig konflikt eller ej. Om en rekommendation som har utfärdats i enlighet med statstjänstemannalagen inte föranleder att parterna rättar sig efter rekommendationen, finns det inte såvitt jag förstår någon annan väg att gå än att ta till tjänstepliktslagen, om konflikten är av sådan beskaffenhet. Motionärerna säger då att det är gott och väl men att konflikten ju därmed inte är löst. Det är också riktigt. I samband med att tjänstepliktslagen sätts i kraft skall väl på ett eller annat sätt ändå tillkännages hur arbetet skall betalas eller ersättas; att det skall fortsätta är ju klart. Anledningen till att utskottet har skrivit att det förutsätter att även frågan om de samhällsfarliga konflikterna kommer att behandlas av utredningen är väl närmast att man kunde förvänta ett uttalande även om det blev något anant än av ungefär samma innebörd som civilministern gett uttryck för i sitt anförande i dag. Jag ber, herr talman, att få yrka bi fall till utskottets hemställan, som endast innehåller att motionerna icke skall till någon riksdagens åtgärd föranleda.

Herr talman! Endast en mycket kort kommentar till civilministerns anförande. Civilministern ansåg sig kunna utgå ifrån att organisationerna kommer att ta hänsyn till statstjänstenämndens utlåtanden i frågor om samhällsfarliga konflikter. Jag är också övertygad om att så kommer att bli förhållandet. Organisationerna kommer att ta den allra största hänsyn härtill, jag vågar faktiskt säga att de helt kommer att rätta sig efter nämndens utlåtanden, även om de inte är bindande.

Herr talman! Frågor som rör det allmänna trygghetssystemet tillhör ju det centrala inom sambhällspolitiken.

Motionen behandlades i andra lagutskottet. Någon utredning ville inte utskottet liksom inte heller riksdagen gå med på. Ur riksdagsprotokollen från denna debatt kan man utläsa hur föga nytt detta förslag var och hur li ten anledning som skulle föreligga att verkställa en utredning. Utskottet kunde inte sträcka sig längre än att föreslå riksdagen att överlämna frågan till pensionsförsäkringskommittén. = Detta gjordes av Kungl. Maj:t i december 1966 med den formuleringen att motionen skulle vara tillgänglig vid kommitténs behandling av frågorna om änkepension till frånskilda och änklingspensioner. Formuleringen är verkligen förbryllande även för den som försökt fördjupa sig i regeringsretorikens konst. Ett finare sätt att släta ut ett riksdagsbeslut torde vara svårt att finna. Ingen kan ändå hindra en kommitté från att ta del av allt material som har någol som helst av värde att tillföra debatten. Tiden var uppenbarligen förra året inte mogen för ett krafttag på den allmänna pensioneringens område. Tiden bar verkligen mognat hastigt i år, vilket verkar något förbryllande. Mognadsprocessen måste i alla fall hälsas med tillfredsställelse även av oss. Jag förmodar att LO i hög grad har bidragit till denna process. En utredning skall alltså komma till stånd. Utskottet förutsätter i sitt utlåiande att en samordning sker mellan den nya utredningen och det arbete med dithörande eller närliggande frågor som bedrivs av andra kommittéer. Denna uppfattning har vi velat undersiryka i det särskilda yttrande som vi fogat till utskottets utlåtande. Framför allt anser vi de synpunkter som framlades i föregående års motion i denna fråga vara värda beaktande. Herr talman! Jag har i övrigt ingen avvikande mening utan yrkar bifall till utskoitets hemställan.

Herr talman! När man tar del av dagens ärenden från andra lagutskottet, finner man osökt att mycket återstår innan den sociala grundtrygghet som man menar måste finnas är en verklighet. Motionernas mångfald i en rad olika frågor på detta område torde tala för sig själv. Det ärende vi nu har att behandla, andra lagutskottets utlåtande nr 39, baseras på en rad motioner angående pensionsfrågor. Jag skall främst stanna för motionsparet I:351 och II:438, väckt Av utskottsutlåtandet framgår att motioner med samma yrkande väckts från centerhåll varje år alltsedan 1962. Utskottets utlåtande och den nejsägarattityd som där demonstreras visar att dessa motioner måste återkomma. En rättvis sak går inte att hålla tillbaka hur länge som helst — även om det ibland ter sig svårt att få förståelse för välmotiverade krav. Allt fler och fler utanför riksdagshusets murar inser att en sänkt folkpensionsålder är en av de mest angelägna reformer som återstår att genomföra. I den debatt som förekom i denna kammare den 16 maj 1962 yttrade jag bl.a. följande: »Vad sedan pensionsåldern beträffar finns det anledning att i dag säga ut, att vi i centerpartiet har den uppfattningen, att man måste sikta mot en sänkt pensionsålder också inom folkpensioneringen. Ett motiv för ATP var ju att man skulle skapa likställighet mellan arbetare och statsoch kommunalanställda och tjänstemannagruppen. Jag respekterar den synpunkten, men jag tror att också frågan om pensionsåldern måste komma med i blickfånget.» Detta var år 1962. Denna fråga har diskuterats varje år här i kammaren sedan dess, detta är följaktligen sjätte året i följd. Varför kommer vi motionärer igen år efter år med denna fråga om en sänkning av pensionsåldern? Skälen är flera. Det är en social rättvisefråga att de som tidigast gått ut i förvärvslivet — främst kroppsarbetarna — inte skall behöva vänta längst på sin pension. Man kan med rätta säga att sociala olikheter av detta slag borde tillhöra en förgången tid. De nuvarande bestämmelserna om 67 års pensionsålder tillämpas enbart för kroppsarbetare, husmödrar och fria företagare, medan alla övriga har bättre regler och förbållanden. Det är en social fråga av stora mått. 67 år som pensionsålder är en hög ålder. Av industriländerna är det endast Norge som har en högre ålder. Där är det 70 år. Danmark har liksom vi 67 års pensionsålder. Finland har 65 år. Går vi utanför Norden ser det annorlunda ut. Västtyskland har 65 år, Storbritannien 65 år för män och 60 år för kvinnor, USA 65 år för män och kvinnor. Fortsätter vi vidare finner vi att Frankrike har 60 år, Italien 60 år för män och 55 år för kvinnor och Polen 65 respektive 60 år — där diskuterar man enligt uppgift en sänkning av pensionsåldern. Sovjetunionen har 60 år för män och 55 år för kvinnor. I Japan är det likadant. Man får ofta höra vilket föregångsland Sverige är på det sociala området. Men när man tar del av pensionsåldern i de olika länderna förefaller verkligheten vara en annan. Verkligheten är också en annan — för vissa grupper. Det beror på vem man jämför med. Stora grupper i vårt land har en pensionsålder av 60, 63 eller 65 år. Det är främst inom kragoch manschettyrkena. Utskottet har antytt att man avtalsvägen bör lösa pensionsfrågor för de grupper som har »tungt och hälsovådligt arbete». Vad har blivit av detta under de sex år vi diskuterat frågan om en sänkt pensionsålder? Möjligen förbättringar för dem som redan har den lägre pensionsåldern — men det var väl inte dem utskottet avsåg när utskottet talar om grupper med »tungt och hälsovådligt arbete»? Det brukar ibland talas om solidaritet här i riksdagen. Förra veckan i samband med debatten om u-hjälpen var det ett flitigt använt ord. När jag hör dessa vackra deklarationer får jag ibland en känsla av att ju längre bort problemen finns, desto mera engagerad blir man. Hur skulle det vara om man engage rade sig och intresserade sig för våra egna utvecklingsproblem — engagerade sig för solidaritet folkgrupperna emellan i vårt eget land? Ett led i den vägen vore att utjämna pensionsåldern. Finns det emellertid någon som tror att det går? Nej, förvisso inte. De som har förmånerna skall alltid ligga en hästlängd före. Minskar man arbetstiden från 45 till 42 timmar i veckan, skall den som har 40 timmar ha motsvarande minskning eller annan kompensation. När semestern förlängdes från tre till fyra veckor måste den som redan hade fyra veckor söka få fem veckor. Det är lika på område efter område. Det gäller att hålla distansen, att vårda sin sociala status, att vårda sina förmåner. Det är solidariteten i sin prydno så som man ser den i dag. Som jag ser det och som vi ser det här återstår bara en väg att gå, och det är lagstiftningsvägen, om man vill nå en sänkning av pensionsåldern för de grupper som i dag når pensionsåldern vid 67 år. Det fordras solidaritet i handling för att man skall kunna komma fram till det resultatet, och den linjen finns det möjlighet att ge sin anslutning till. Till slut, herr talman, endast ytterligare ett par synpunkter. Utskottet säger att frågan om en sänkning av pensionsåldern måste vägas mot angelägenheten av andra förbättringar för folkpensionärerna. Vidare måste man ta hänsyn till utlovade förbättringar och pågående utredningar om standardförbättringar efter den 1 juli 1968. Jag har tidigare reagerat mot att man sätter dessa frågor mot varandra. De måste lösas i ett sammanhang. Ser man på den arbetsinsats som dessa människor gör och som de gjort över en period som ofta rör sig om 50 år och mera, finns det säkert utrymme för både höjd folkpension och lägre pensionsålder. Normer för full pension av tjänst är 30 aktiva år, där de 135 bästa åren utgör pensionsunderlaget. Här är arbetsinsatsen 1,5 Xx 30 år och mera, och därmed torde det stå klart hur svag utskottets motivering är på denna punkt. Dagens arbetsliv är pressande. Det är ofta svårt för äldre människor att få ny och lämplig sysselsättning. Det är också viktigt att man får sluta sin arbetsdag medan man har krafter kvar — för att få en ny start till en meningsfylld ålderdom, till en aktiv ålderdom, som en tidning skrev. Pensionsåldern får inte bli en epilog i ensamhet. Det blir den om man är fullständigt nedsliten den dag man når pensionsåldern. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till reservation 1 vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Detta utskottsutlåtande behandlar en rad motioner, vilka samtliga syftar till förbättringar i fråga om pensionsskyddet. Riksdagen har vid flera tidigare tillfällen också haft ati behandla liknande förslag. I och för sig är varje yrkande behjärtansvärt, men situationen är den att våra resurser är begränsade, och vi måste därför i första hand sätta in dem på de mest angelägna uppgifterna. även pensionsfrågorna får ses i samband med övriga sociala åtgärder som påverkar pensionärernas situation. Såvitt jag kan finna är det två områden som synes vara de mest angelägna att rikta uppmärksamheten på. Det gäller dels folkpensionärernas ställning efter år 1968. Den utredning som sysslar med den saken får vi hoppas kommer fram till ett förslag som leder till standardförbättringar. Samtliga partier har ju ställt i utsikt att folkpensionärernas ställning skall förbättras. Jag tänker särskilt på de pensionärer vilka inte har någon annan inkomst än folkpensionen. Det mest angelägna på detta område torde därför vara att deras pensioner höjes. Dels gäller det den grupp, som vi har berört i reservation II och som behandlas i fyra olika motionspar från tre partier, nämligen de äldre arbetslösa. Det gäller de människor, som har ett eller annat år kvar till folkpensionsåldern och som drabbas av permittering eller avskedande från sin arbetsplats. Vi känner alla till hur omställningen inom näringslivet har medfört företagsnedläggelser och permitteringar. I de utredningar som redovisas i en av motionerna har det klarlagts att var femte friställd person inte kan vinna ny anställning. Det är särskilt på orter med ensidigt näringsliv eller där det nedlagda företaget har varit det enda arbetsstället som detta ger sig till känna. Särskilt besvärligt blir det för dem som har endast ett eller annat år kvar till pensionsåldern. Vid all arbetslöshet bör i första hand — det är vi väl alla överens om — arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtagas. Vi har också i vårt land numera en både omfattande och effektiv verksamhet på detta område. Men det finns ett klientel — den nämnda femtedelen — som inte kan ges tillfälle till ny anställning. Man kan ju knappast begära att den som har ett eller ett par år kvar till pensionsåldern skall vara lämplig för omskolning och förflyttning till en annan ort. Han har kanske en bostad som han inte gärna vill lämna och där han räknar med att bo efter inträdd pensionsålder. Dessutom är det nuvarande arbetsmarknadspolitiska läget givetvis sådant att denna arbetskraft inte heller är så efterfrågad. Samma sak gäller också den friställda arbetskraft som är över 60 år och som inte har så nedsatt arbetsförmåga att de kan påräkna förtidspension, men är vad vi brukar kalla utslitna. För dem kan man säkerligen inte heller vinna någonting medelst omskolning och tanken på en ny anställning. Utskottet har motiverat sitt avslag beträffande utredningar om skydd genom pensionssystemet för denna arbetskraft med att hänvisa till de nya direktiv som KSA-utredningen har erhållit och som avser att med förtur ta sig an detta problem. Det är alldeles riktigt, och jag räknar med att denna utredning snabbt kommer fram till värdefulla uppslag som kan bli föremål för riksdagens beslut. De nya direktiven synes emellertid innebära vissa begränsningar, varför utredningen troligen inte kan tänkas lämna förslag som täcker hela detta område. Enligt direktiven skall utredningen undersöka möjligheten att bygga ut det nu gällande arbetslöshetsförsäkringssystemet, så att skyddet kan omfatta längre tid än nuvarande 1530 dagar. Men hur långt denna tidsperiod kan utsträckas får väl betraktas som ovisst. Tydligen måste det sättas en gräns någonstans. Dessutom har vi ju stora grupper som inte är med i någon kassa. Om man räknar över hela fältet, är det väl praktiskt taget lika många som står utanför försäkringsskyddet som de som omfattas därav. För dessa föreslås en utvidgning av kontantunderstödsmetoden. Man syftar i direktiven inte till något nytt system utan till att den nuvarande metoden skall göras mer effektiv. I fråga om finansieringen har utredningen fått vissa anvisningar. Sammanfattningsvis sägs att finansieringen i huvudsak övergångsvis skall ske efter nu gällande grunder. För kontantunderstödsmetoden innebär det, som vi känner till, att man då kopplar in kommunerna, vilka skall bestrida en viss del av kostnaderna. Jag tror det blir mycket svårt för utredningen att ta bort kommunandelen i detta stöd. Jag vet inte om det av statsfinansiella skäl ens är möjligt att få fram ett förslag därom. Skall kommunerna bidra med en del av understödet kan man ju räkna med att det blir begränsningar och att det för vissa kommuner också kan bli en mycket tung börda att bära. Kommuner med många arbetslösa har ju redan genom minskat skatteunderlag fått en sämre ekonomisk situation. Det är mot bakgrund av detta som man kan ifrågasätta om det inte måste te sig ändamålsenligt att i vissa fall tänka sig att tillgripa pensionering ett eller annat år tidigare än vad som nu är fallet och att man sålunda inte utesluter den möjligheten. Detta har ju motionärerna, var och en på sitt sätt, gett uttryck för. Skyddet för de berörda grupperna bör bli mer effektivt, om man tar med dessa möjligheter att anknyta till pensionssystemet. Den nuvarande företeelsen med friställd arbetskraft vid rationaliseringar är nog ingen tillfällighet, utan vi får säkert räkna med verkningar av densamma under mycket lång tid framöver, ty så långt det nu går att pejla kommer man väl att fortsätta med rationaliseringar, och då får man det här problemet. Med dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation II.

Herr talman! Den allt snabbare strukturomvandlingen av näringslivet medför mycket stora påfrestningar på arbetskraftens förmåga att anpassa och omställa sig. För många har resultatet varit att de blivit friställda för kortare eller längre tid. En del av de friställda har inte lyckats få något arbete alls. Detta gäller i första hand den något äldre arbetskraften, kvinnorna och de handikappade. I de motioner som behandlas i dag har problemet med den äldre arbetskraften tagits upp, och man ställer sig då osökt frågan: Vid vilken ålder räknas man till »äldre»? Jag har i nära 25 år arbetat på Textilettan i Norrköping och kommit i direkt kontakt med alla textilarbetare som friställts i Norrköping, och de räknas i tusental. Textilarbetarkåren i Norrköping har nämligen under de senaste 15 åren minskat med nära 4000 stycken. All min erfarenhet säger att till »äldre» räknas man redan vid 45-—50 års ålder på arbetsmarknaden. Jag vänder mig mot ålderstänkandet som vi fått i alla möjliga och omöjliga sammanhang, det är ett omöjligt tänkande ur både mänskliga och många andra synpunkter, bl.a. ur arbetskraftssynpunkt. Vi har nämligen en befolkningsutveckling, där befolkningsökningen under det närmaste decenniet endast till en mindre del utgörs av människor i de arbetsföra åldrarna. Den beräknas för perioden 1965—1970 till endast 30 000 personer. Den procentuella ökningen blir störst för åldersgrupperna 50—65 år, medan grupperna 35—45 år kommer att minska påtagligt. För industrin i sin helhet var år 1965 mer än hälften anställda över 40 år. För verkstadsindustrin var dock 357 procent av de anställda under 40 år. Prognosen för verkstadsindustrin under samma tid innebär en kraftig förskjutning uppåt av medelåldern, varvid särskilt åldersgrupperna över 50 år kommer att öka. I Norrköping kommer ett textilföretag att läggas ned till semestern i år. Av de 75 som berörs av nedläggningen är 42 män och 33 kvinnor. Två stycken är under 40 år, 11 mellan 40 och 50 år, 36 stycken mellan 50 och 60 år och 26 stycken över 60 år. Utav de 75 är alltså 62 över 50 år. En del av dessa har drabbats av den s.k. »textilkrisen» inte mindre än fyra, fem gånger, med följd att de inte har tio års anställning vid samma företag och inte får del av avgångsbidraget. En hel del av dem kommer att få så lång arbetslöshetsperiod att de förlorar pensionspoäng, med följd att när de uppnår pensionsålder får de lägre pension från ATP. Det är angeläget för mig att inför kammaren få säga att vi måste beakta att flertalet av de arbetslösa, även om de räknas till de äldre, i första hand önskar meningsfyllt nytt arbete och inte sysslolöshet och socialförsäkring. Jag är övertygad om att för de fiesta av de arbetslösa som vi här talar om upplevs friställningen som något av en mänsklig tragedi — att långt tidigare än man räknat med tvingas till overksamhet. Jag har sett tillräckligt med tårar från äldre textilarbetare som vecka efter vecka, månad efter månad sökt arbete och blivit förbigångna därför att det fanns yngre sökande. Alla de problem som hör samman med friställningen av den äldre arbetskraften kan inte lösas med någon enstaka åtgärd, utan det måste till en rad olika åtgärder. Det är därför, herr talman, som jag hemställer om bifall till andra lagutskottets förslag.

Herr talman! I egenskap av motionär tar jag mig friheten att några minuter uppta kammarens tid för vissa kommentarer i samband med andra lagutskottets utlåtande nr 39.

Vi har i detta land ett fullsysselsättningssamhälle — vilket vi är glada över — trots att det har rått lokala svårigheter på vissa områden. Det finns dock människor som upplever dagens arbetsmarknadssituation såsom både främmande och skrämmande, eftersom de trots vår fullsysselsättningspolitik inte alltid kan vara säkra på att få ett nytt arbete om de friställs. Detta gäller just den äldre arbetskraften. Jag delar helt utskottets mening, att det i första hand gäller att sätta in arbetsmarknadspolitiska — åtgärder. I andra hand kan man vid temporär arbetslöshet ge arbetslöshetsunderstöd till friställd arbetskraft. Man kan även tänka sig arbetslöshetsunderstöd som en sista åtgärd för de äldre. Man kan dock inte räkna med att dessa människor kan föras tillbaka till arbetslivet, och ett utfående av arbetslöshetsunderstöd ter sig kanske inte heller särskilt meningsfullt, eftersom de själva vet att det inte är någon temporär åtgärd. De kommer aldrig att få något nytt arbete under sin yrkesverksamma tid. Jag har fäst mig vid fru Landbergs inlägg. Jag har personligen erfarenheter från textilområdet. Ett samhälle i Skaraborgs län, där jag är bosatt, nämligen Tidan, fick hela sin arbetsmarknad raserad genom att den enda industrin på orten lades ned. Det var en textilindustri. I Tidan går fortfarande de allra flesta av de äldre textilarbetarna utan jobb. En del har placerats på beredskapsarbeten, vilka anordnats genom arbetsmarknadsmyndigheternas försorg. Vi hade tänkt oss att man skulle kunna göra en översyn bestämmelserna om pensionering för att få in en ny indikation i detta sammanhang så att även arbetsmarknadspolitiska synpunkter kan läggas på detta problem. Utskottet hänvisar till de tilläggsdirektiv som KSA-utredningen har fått och i vilka sägs att utredningen skyndsamt skall undersöka dessa problem för den äldre arbetskraften. Detta är naturligtvis någonting positivt, och vi hälsar tilläggsdirektiven med stor tillfredsställelse. Med detta skulle väl en motionär då kunna nöja sig. Jag kan dock inte hjälpa att jag har den uppfattningen ati man utöver dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder även borde se över bestämmelserna för den allmänna pensioneringen för att möjligen kunna foga in dessa problem i det sammanhanget. Såväl fru Landberg som herr Werner snuddade vid en sak som är ganska väsentlig i detta sammanhang, nämligen förlusten av pensionspoäng. Såvitt jag vet är arbetslöshetsunderstöd inte att betrakta såsom pensionsgrundande inkomst. Får man en generösare bedömning och lämnar äldre arbetskraft väl tilltaget arbetslöshetsunderstöd — man kan göra tankeexperimentei att en person uppbär arbetslöshetsunderstöd fem—sex år är detta understöd dock inte pensionsgrundande, utan vederbörande understödstagare riskerar att förlora en del av den pension som så småningom utgår. Jag tycker att detta är så pass allvarligt i sammanhanget att man borde ta upp och diskutera även pensionsproblemen.

Herr talman! I detta utlåtande från andra lagutskottet behandlas ett antal motioner som rör samma fråga, ehuru den ses från litet olika utgångspunkter. Ett motionspar tar sikte på generellt sänkt folkpensionsålder. Eftersom reglerna beträffande pensionsåldern är desamma i fråga om folkpensionssystemet och den allmänna pensioneringen i övrigt, d. v. s. ATP, förmodar jag emellertid att motionärerna avser pensionssystemet i dess helhet. I ett annat motionspar begränsas yrkandet om sänkt pensionsålder till att avse personer med tungt och hälsofarligt arbete. De övriga motionerna, i vilka yrkas på ändrade regler vad beträffar förtidspensioneringen, vill jag betrakta såsom tillkomna uteslutande i ett slags förtvivlan över den arbetslöshet som har inträffat på olika håll i landet och som i stor utsträckning drabbat äldre arbetskraft. Motionärerna vill ha pensionssystemet som en räddningsplanka, men utskottet har inte den uppfattningen att det är den rätta vägen att gå. De av kammarens ledamöter som hade tillfälle att närvara när inrikesministern besvarade en interpellation i det här ärendet fick väl det intrycket att han var mycket angelägen om att man inte skulle utnyttja pensionssystemet för att lösa problem som tillhör det rent arbetsmarknadspolitiska fältet. Det måste vara riktigt tänkt av inrikesministern att det är fel att tillgripa förtidspension i sådana fall där det fortfarande finns möjlighet att räkna med kvarstående arbetsförmåga som förr eller senare skall kunna utnyttjas på arbetsmarknaden. Sedan vederbörande tillerkänts förtidspension står han inte längre under arbetsmarknadsmyndigheternas kontroll, och de har inga skyldigheter gentemot honom. Jag tror inte att det kan vara till fördel vare sig för arbetsmarknaden eller för den som är arbetslös att på detta sätt ställas vid sidan av den naturliga vägen, nämligen försök att bereda vederbörande sysselsättning intill den tid då pensionssystemet normalt träder till.

Vi vet ingenting om i vilken utsträckning den gäller för folket i dess helhet och långt mindre vilka materiella förmåner som följer med denna pensionsålder. Utan att få tillfälle att se pensionssystemet i dess helhet i de olika länderna måste man ju finna varje jämförelse meningslös. Alla vi som har haft tillfälle att syssla med våra sociala åtgärder är nog — trots herr Eric Carlssons invändningar — övertygade om att det finns få länder som kan uppvisa något motsvarande. På många håll är pensionen begränsad till de = förvärvsarbetande. Finns det någonting för andra i form av skydd på ålderns dagar, så är det säkerligen mycket begränsat. Det gör att man inte kan bygga på en uppräkning om vilken pensionsålder som gäller i respektive länder. Man måste också veta vilka den gäller och vilka förmåner som följer med den. Som herr Eric Carlsson mycket riktigt sagt, har vi tidigare behandlat frågan om sänkt pensionsålder men avvisat förslaget och då även åberopat det förhållandet, att såväl folkpensioneringen som tillläggspensioneringen är föremål för en planenlig utbyggnad. Det skulle ju bli besvärande för våra möjligheter att fullfölja den planenliga utbyggnaden, om man samtidigt ville belasta upprustningen med de kostnader som uppstår vid sänkt pensionsålder.

De som var äldre vid starten för ATP får ju bara partiell tillläggspension. Och de kategorier, som är aktuella i dagens överläggning, torde samtliga vara över den ålder där man har möjlighet att intjäna de 20 poängåren. Jag skulle tro att de allra flesta, även om förtidspension beviljas och de får möjligheten att räkna pensionsrätt eller poängår fram till den dag de fyller 65 år, inte uppnår mer än i allra bästa fall halv tilläggspension, och det kommer inte att ge en fullgod försörjning. Utskottet säger att den som råkar ut för arbetslöshet, oavsett om han är 60 år eller närmast under den åldern, får en otillräcklig försörjning via arbetslöshetsförsäkringen, <kontantunderstödet och annan hjälp som kan stå till förfogande. Men detsamma kommer att gälla pensioneringen, i varje fall för dem som nu eller under de närmaste åren tvingas söka förtidspension på de här föreslagna grunderna, om riksdagen skulle godkänna dem.

Kommunerna lämnar ju för närvarande bidrag till den delen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, om vi skall räkna sådan verksamhet dit, och om verksamheten utvidgas, fordras ju kommunernas medverkan även då det blir fråga om förtidspension, eftersom det kommunala bostadstillägget helt bekostas av kommunerna. Därför tror jag inte att vi i detta sammanhang skall blanda in de parter som får stå för kostnaderna — annars hamnar vi kanske i någonting som för oss vilse.

Herr Jansson accepterar den utvidgning av direktiven för KSA-utredningen, som har skett i syfte att ge ett mer effektivt stöd åt dem som har svårigheter att få ny sysselsättning. Men det utesluter inte, säger han — om jag tolkar honom rätt — att pensionssystemet också kan ha en uppgift av motsvarande slag.

Detta gäller i synnerhet om de har relativt kort tid kvar till dess de når pensionsåldern. Under sådana förhållanden är det ju ingen mening med att fastställa en viss väntetid. Som regel skall vid medicinska indikationer förtidspension inte beviljas omedelbart. Det följer naturligt av det förhållandet, att den som är sjuk i första hand utnyttjar sjukförsäkringen innan han söker förtidspension. Allmänna försäkringskassan kan också finna att sjukhjälpen bör avlösas av en förtidspension. Det går alltid någon tid — i de flesta fall väl omkring ett helt år — innan frågan prövas. Det är mycket troligt att den som har rätt till arbetslöshetsunderstöd också utnyttjar denna rätt innan frågan blir aktuell om huruvida arbetslöshetsförsäkringen eller arbetslöshetsunderstödet skall avlösas, när den tid har gått då vederbörande är vad man brukar kalla utförsäkrad. är det arbetsmarknadsmyndigheterna, som skall ta vid? Eller är det fråga om ett sådant fall, som skall hänföras till pensionssystemet? Den prövningen kan vi väl aldrig undandra försäkringskassorna om ärendet aktualiseras. Vederbörandes arbetsförmåga kan ju vara nedsatt på grund av sådana omständigheter, som i pensionssystemet betraktas som ett naturligt underlag för att bevilja en förtidspension, d. v. s. när motiven talar för att det är den riktiga vägen. Det är emellertid inte den rätta vägen att överföra samtliga som har blivit friställda och som man brukar kalla för äldre arbetskraft till pensionssystemet för att lösa deras försörjning för återstående livstid. Var skall gränsen dras för rätten till förtidspension? Skall den sättas vid 65 eller 63 år eller skall man ta den ålder då vederbörande har friställts och har svårigheter att få ny anställning? Om en sådan gräns dras, är det troligt att man kan få gå ned ända till åldern 55, i varje fall 60 år. Jag känner ett behov av att säga ytterligare en sak, även om den inte är så populär — vad jag vill säga är ändå ett faktum.

Svårigheten stiger också — det vill utskottet inte på något sätt bestrida — efter hand som vederbörandes ålder lir högre. Svårigheterna att då skaffa sig nytt arbete är ett faktum, men det gäller detta till trots ett arbetsmarknadspolitiskt problem. Det är därför som utskottet förmenar att den s.k. KSA-utredningen bör försöka finna en tillfredsställande lösning på problemet att ta hand om dem, som på detta sätt får svårigheter — såsom vi hoppas under en övergångstid. Det är detta, herr talman, som gör att utskottet inte funnit sig böra tillstyrka de motioner, bakom vilkas yrkanden ligger tanken att dessa problem skall lösas via förtidspensioneringen och att regler skall skapas för att möjliggöra detta. En generellt sänkt pensionsålder skulle helt naturligt också underlätta lösningen av en del problem för dem som är mellan 65 och 67 år — om nu herr Carlsson i första hand syftar till att man skulle stanna vid en sänkning till 65 år. Men detta skulle föra med sig sådana kostnader, att man i varje fall inte nu kan räkna med att denna fråga kan aktualiseras inom de allra närmaste åren. Herr Werner har yrkat på en sänkt pensionsålder i varje fall för vissa grupper med tungt och hälsofarligt arbete. Han har dessutom frågat, vad det är som gör att det är lättare att lösa detta problem avtalsvägen än inom det allmänna pensionssystemet. Jag kan på denna punkt åberopa vad jag tidigare framhållit. Om vi öppnar möjligheter för vissa till en generösare tillämpning av förtidspensioneringen, skall de inte i så fall tillämpas för alla? Öppnar vi en möjlighet till sänkt pensionsålder för dem som har tungt och hälsofarligt arbete — vilket jag i och för sig finner ganska motiverat, eftersom pensionsåldern 67 år för dessa grupper kan vara för hög — reses strax anspråk från andra grupper att också de vill komma i åtnjutande av denna bättre förmån inom pensionssystemei. Det behöver inte, herr Werner, gälla uteslutande sådana som har tungt och hälsofarligt arbete, eller som räknat sig tillhöra dessa grupper. Det kan mycket väl vara fråga om sådana som har en sysselsättning, där det med hänsyn till arbetsuppgiftens art är svårt att fortsätta arbetet till 67 år. Det är inte säkert att den som serverar på restaurang kan få sysselsättning med att bära omkring brickor till trevliga och festiglada gäster fram till dess att vederbörande är 67 år. Jag tror att denne har det svårare än andra både att fullgöra uppgiften och att få möjlighet att fullgöra den. Det är samma förhållande med många andra grupper. Jag tror att de allra flesta kvinnor på kontor utan svårigheter skulle kunna fortsätta sitt arbete till 65 och t.o.m. till 67 års ålder, men det är ingen som vill ha dem kvar så länge på kontoren. Det är väl också därför man kommit överens om en lägre pensionsålder för denna grupp. Arbetsgivarparten har godtagit kostnaden för en tidigare pensionering för glädjen att få yngre och mera trivsam arbetskraft på detta område. När herr Eric Carlsson åberopar att andra grupper har en lägre pensionsålder än 67 år, t.o.m. lägre än 65 år, skall han ju också tala om att de inte har denna lägre pensionsålder på grund av beslut som gäller den allmänna pensioneringen. De har den på grund av överenskommelser med sina arbetsgivare, eller också har de, som på det statliga området, blivit tillförsäkrade lägre pensionsålder genom åtgärder från arbetsgivarens sida efter förhandlingar. Jag vill säga till herr Carlsson — eller kanske rättare till herr Werner — att det är precis den möjligheten som vi talar om. De som har ett behov av en sänkt pensionsålder bör ta upp förhandlingar med arbetsgivarparten. Då är det nämligen lättare ati avgränsa den kategori, som skall ha lägre pensionsålder, till att gälla dem som arbetar inom det avtalsområde som berörs av överenskommelsen. Det är svårt att inom den allmänna pensioneringen genom lagstiftning precisera och riktigt avväga vilka som skall ha en lägre pensionsålder än den generella. Det är inte lika svårt vid förhandlingar på arbetsmarknaden. Herr talman! Med dessa ord tror jag att jag talat om ungefär hur utskottet ser på problemen.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

Herr talman! Jag har ett par ord att säga till utskottets ärade ordförande. Men innan jag gör det skall jag stanna något inför reservationen II. Jag har inte kunnat ge min anslutning till den, och det är kanske angeläget att jag motiverar detta. Jag har den principiella uppfattningen, att man inte skall blanda ihop arbeismarknadspolitik och socialpolitik genom någon form av förtidspensionering. Det är i realiteten ingen framkomlig väg, även om det låter bra. Vad man skulle vinna med en sådan reform vore väl att trygga sysselsättningen åt byråkraterna som skulle handlägga dessa ärenden. Jag har erfarenhet av vilken oerhört snäv bedömning som i dag sker på en del håll när det gäller frågan om att förtidspensionera människor som är i behov därav. Här skulle det bli subjektiva bedömningar i mycket stor omfattning, och då måste man fråga sig: Hur skall man kunna klara detta på ett objektivt sätt? Man måste få ställa det kravet på reformer, att det skall vara enkla regler och att man skall slippa byråkrati och godtycke för att reglerna skall kunna efterlevas. Med den utformning reservation II fått fyller den inte kravet på enkla regler. Det ges där utrymme för godtycke i allra största utsträckning. Låt arbetsmarknadspolitik vara vad det är, och låt oss få en riktig och ändamålsenlig utformning av den sociala sektorn i fråga om pensionsåldern och skapa rättvisa på den vägen! Där en sänkt pensionsålder inte räcker till, där får arbetsmarknadspolitik och andra åtgärder komma in. Utskottets ärade ordförande sade till mig att man skall vara försiktig när det gäller internationella jämförelser. De uppgifter jag har lämnat har jag fått genom riksdagens upplysningstjänst. Jag är medveten om att det är svårt att göra direkta jämförelser i pengar, men jag tror att man vid jämförelser skall se värdet av utgående förmåner i förhållande till den reallön, som man har inom respektive land under sin aktiva tid. I en av våra allra största fackliga tidskrifter kunde jag i slutet av förra året läsa en redogörelse för hur man hade löst ålderstryggheten i USA. En del av mina synpunkter på detta område grundar sig på den artikeln. Vidare har en av landets största veckotidningar, folkrörelseägd, helt nyligen haft mycket intressanta och välinformerade sociala repotage. Min redovisning för pensionsåldern i Polen, där man i dag diskuterar en sänkning, grundar sig på detta reportage. Genomgående är att man måste göra en jämförelse mellan den reallön som utgår i respektive land och förmånen av utgående pensioner o.s.v. i förhållande till reallönen. Får jag sedan säga, att en sänkning av folkpensionsåldern — och det sade även utskottets ärade herr ordföran de — skulle lösa en del av de problem som fru Landberg på ett så engagerat sätt talade om här. Det skulle också lösa många av de problem, som reservanterna talat om. När herr Strand sedan säger att den lägre pensionsålder, som jag har hänvisat till, är en följd av förhandlingar och överenskommelser på arbetsmarknaden, vill jag bara påminna om att vi för ungefär ett år sedan här i riksdagen beslöt om en stor reform på sjukförsäkringssidan. Då sade man klart ut från Landsorganisationens sida, att det inte kan vara riktigt att vi här skall ha olikheter mellan olika arbetstagargrupper, så att för kroppsarbetare, husmödrar och fria företagare skall gälla andra regler än för andra grupper i samhället. Av den anledningen beslöt riksdagen att lagstifta om en förändring av sjukförsäkringen för att vi skulle få bort de orättvisor som fanns. Med den jämförelsen som bakgrund menar jag, herr talman, att det inte finns någon annan väg att gå om man också här vill ha rättvisa än över lagstiftning om en sänkt pensionsålder. Den princip som man redovisade i fjol och som var grundläggande för sjukförsäkringsreformen gäller också i detta sammanhang. Utskottets ärade herr ordförande sade några ord som för mig var glädjande och intressanta. Herr Strand yttrade att det med hänsyn till kostnaderna inte gick att »inom det närmaste året» aktualisera frågan om en sänkning av pensionsåldern. Får jag tolka detta yttrande på det sättet att vi ändå måste komma fram till en förändring på denna punkt? Vad vi behöver är att vi mycket snart får en utredning till grund för ett beslut om en sänkt pensionsålder och det är från dessa utgångspunkter som vi har ställt vårt yrkande här. Får jag avslutningsvis säga att i dag har vi den 26 april och alltså fem dagar kvar till 1 maj. Jag har upplevt några 1 maj-demonstrationer, och det har varit intressant att se hur man på banderollerna kunnat läsa kravet på en sänkning av pensionsåldern. Jag har bara frågat mig: Har man också från talarstolarna redovisat, att man i riksdagen i solidarisk samverkan mellan övriga partier har avslagit motioner från centerpartihåll om en sänkning av pensionsåldern? De krav, som sålunda framförts utifrån, är det en anledning att lyssna på också här i riksdagen. Jag ber, herr talman, att utan ytterligare utvikningar få vidhålla mitt yrkande om bifall till reservation I.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att herr Eric Carlsson ifrågasatte, huruvida inte ett bifall till den med II betecknade reservationen skulle medföra i varje fall större svårigheter i fråga om tillämpningen än arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ja, det beror på vilket förtroende man har för den ena eller andra myndigheten.

Det gäller ju här att bedöma klientelets situation. Om det utgår kontantunderstöd eller pension kan inte spela någon som helst roll, ty det är ju här fråga om människor som man skall hjälpa på det ena eller andra sättet. Utskottets ordförande hade sedan vissa misstankar om att det system, som nämns i den med II betecknade reservationen, skulle leda till vissa icke önskvärda konsekvenser. Ja, det är väl så att det alltid, vilket socialförsäkringssystem eller vilken form av socialvård man än har, finns möjligheter att missbruka systemet!

Jag ber först att få tacka för herr andre vice talmannens och kammarens medgivande att ta upp mitt svar först på föredragningslistan. Herr Svanström har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen är beredd att vidta för att lindra verkningarna av varvskrisen i Oskarshamn. På samma sätt som tidigare vid mera betydande permitteringar och företagsnedläggningar har i Oskarshamn på länsarbetsnämndens initiativ tillsatts en samarbetskommitté med representanter för företaget, arbetstagarna, kommunen och arbetsförmedlingen. Kommittén har sammanträtt och diskuterat de olika åtgärder som bör komma i fråga för att underlätta övergången till arnat arbete för de arbetstagare som berörs av nedläggningen. Den kommer vidare att aktivt följa utvecklingen till dess sysselsättningsproblemen är lösta och ta de initiativ som situationen kräver. Arbetsmarknadsverkets resurser kommer härvid att stå till dess förfogande. Arbetsförmedlingen i Oskarshamn har förstärkts. Ekonomiskt stöd kommer att lämnas till arbetskraft som måste flytta till annan ort för att få arbete. Omskolning och vidareutbildning anordnas för att underlätta platsbyten, och arbete i s.k. skyddad sysselsätt ning kommer att i ökad utsträckning tillhandahållas äldre och annan svårplacerad arbetskraft. Till rutinen vid situationer av det nu aktuella slaget hör också åtgärder för att stödja tillförseln av ny verksamhet till orten samt åtgärder för att i avvaktan på mera långsiktiga lösningar, skapa temporära sysselsättningstillfällen för den friställda arbetskraften. Arbetsmarknadsstyrelsen, som nära följer utvecklingen, räknar med att i den situation som uppkommit i Oskarshamn sätta in alla de arbetsmarknadspolitiska medel som behövs för att lösa sysselsättningsproblemen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag ber också att få tacka för att svaret kommit mig till handa i så god tid, att jag hunnit tänka över det. Genom den utsökta anordning som vårt tvåkammarsystem innebär har jag dessutom fått tillfälle att lyssna på ett motsvarande svar på ungefär samma fråga alldeles nyss. Jag har ingen anledning att på något sätt kritisera de åtgärder, som arbetsmarknadsmyndigheterna hittills vidtagit från den ödesdigra tidpunkt när det blev uppenbart för befolkningen i Oskarshamn att deras helt dominerande industri var i stor fara. Detta hände för drygt fyra år sedan och sedan dess har en mycket intensiv verksamhet förekommit, i vilken statsmakterna varit engagerade. Såvitt jag förstår har man velat betrakta vad som händer i Oskarshamn som ett exempel på en utmärkt skött arbetsmarknadspolitik och en film om vad som där inträffat har också spelats in. Man har väl inte heller på regeringshåll varit helt främmande för att markera fallet Oskarshamn som ett utmärkt exempel på positiv socialdemokratisk verksamhet i detta samman Det skulle vara illa om jag nu, när jag har fått ett så klart positivt svar, såsom jag någon gång brukar kunna göra förföll till att vara något elak. Jag tillåter andra att vara det i stället. Det har förekommit i pressen, där man påpekat att »man ser hur det går» 0.s. v. Jag som följt denna utveckling på nära håll vill inte göra detta. Det vore att lägga sten på börda. Jag åsyftade med min fråga endast att få besked huruvida några ytterligare åtgärder är möjliga att genomföra. I det svar jag fått har endast lämnats en utförlig redogörelse av det som hittills gjorts. Det var kanske därför egentligen inte något svar på min fråga. Men det är möjligt att man inte kan göra så mycket ytterligare, och jag får därför inskränka mig till några kommentarer. Frågan är hur man skall kunna utnyttja det stora kapital, som utan tvivel är nedlagt inte bara i anläggningarna utan också i den kvarvarande väl utbildade arbetskraften, som har förankring på det aktuella yrkesområdet och som annars skulle ha att välja mellan en förflyttning till annan ort i motsvarande yrkesutövning eller en omskolning. En omskolning kostar emellertid mycket pengar. Om det funnes en möjlighet att skapa en fortsättning på varvsrörelsen, skulle detta vara ett bättre tillvaratagande av det tidigare nedlagda kapitalet. Man kan fråga sig om inte arbetsmarknadsmyndigheterna har någon möjlighet att gripa in i detta sammanhang. Jag skall inte vara ofin nog att pressa fram ett besked på denna punkt, ty det skulle kanske störa de förhandlingar som jag vet för närvarande pågår. Skulle det bli nödvändigt att medverka till förläggandet till Oskarshamn av någon annan tung industri, som kunde bli en verkligt bärande faktor för staden, så uppkommer frågan, om det i så fall kunde komma i fråga något som hade förankring i den gamla traditionen: närheten till havet och närheten till staterna på andra sidan Östersjön. I detta sammanhang undrar jag, om en petrokemisk industri eller något dylikt kunde komma i fråga. Detta var alltså några randkommentarer. Jag vill understryka, att jag är synnerligen tacksam för det positiva svar som statsrådet dock lämnat. Till sist vill jag bara konstatera, att det väsentliga är att hos människorna skapa en känsla av trygghet. De är självfallet mycket oroliga, eftersom de har sina fastigheter och sin förankring i bygden. Vi får inte glömma bort att det är människor vi har att göra med, inte materiella ting. Jag ber med detta att än en gång få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Svanström framhöll, att han inte ville utnyttja tillfället till att vara elak. Men jag förmodar att han ändå fick fram det han ville ha sagt genom att peka på vad andra har anfört i saken! Herr Svanström gick in på vad man skulle kunna sätta in i stället för varvsindustrin och om några ytterligare åtgärder kunde vidtas. Hans funderingar gick i riktning mot nya företagsetableringar och önskvärdheten av att dessa skulle vara differentierade för att kunna ge utkomstmöjligheter och trygghet åt människorna. Ja, herr Svanström, den socialdemokratiska regeringen har inte försökt ägna sig åt något annat, och Oskarshamn har varit ett område där denna politik varit nödvändig. Jag inkasserar egentligen hans uttalande så, att vi i stora drag är överens om vad som behöver göras. Först och främst bör samhällets resurser stå till förfogande. Vi bör ta kontakt med företag för att försöka åstadkomma en etablering och en uppbyggnad av verksamheter, vilka så långt vi kan bedöma är så företagsekonomiskt riktiga som möjligt — rimliga företag som kan ge utkomstmöjligheter för framtiden. Herr Svanströms funderingar kring frågan om fortsatt varvsrörelse också för framtiden skall jag inte ägna någon större uppmärksamhet. Vi kommer att pröva varje projekt, som kommer upp. Men alla är medvetna om att varven i vårt land befinner sig i mycket besvärliga förhållanden. Oskarshamn är inte den enda ort där vi har problem med våra varv. Att eventuellt flytta över svårigheterna från en ort till en annan skall man nog därför vara synnerligen försiktig med. Vederbörande myndigheter har kontakt med ett flertal företag, och vi hoppas att detta skall leda fram till sådana överenskommelser, att man kan ge garantier för sysselsättningen i framtiden — så säkra garantier som det över huvud taget är möjligt.

Herr talman! Herr Erik Filip Petersson har frågat, om jag avser att vidta åtgärder för att ett ökat antal läkare skall erhålla specialiserad utbildning i psykiatri. Med anledning härav vill jag erinra om att Kungl. Maj:t i december 1965 gav medicinalstyrelsen och universitetskanslersämbetet i uppdrag att gemensamt utreda vissa frågor rörande specialistkompetens för läkare m.m. Uppdraget syftar bl.a. till att få fram ett ökat antal läkare med specialistkompetens i psykiatri.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för dessa ytterligare upplysningar om regeringens aktivitet på detta område — jag sade även i mitt första uttalande att jag inte tvivlade på regeringens goda vilja. Jag vill bara än en gång understryka värdet av snabba åtgärder.
Förslag väntas föreligga före årets utgång.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Edenman för svaret på min fråga. Jag finner att det hade varit riktigare att formulera den: »När avser statsrådet att vidta åtgärder», ty jag förstår att sådana redan är under förberedelse. Min fråga hör samman med att landstingen från och med årsskiftet har övertagit mentalsjukvården. Därvid har de flesta landsting ställts inför uppgiften att väsentligt förbättra vården, rusta upp byggnadsbeståndet och i många fall bygga nya lokaliteter. När man har börjat planera för modern vård har det visat sig att det råder en betydande brist på utbildade läkare på området vilket fördröjer planeringen. Läkarförbundet har i denna fråga talat om »en allvarlig situation» m.m. Förbundet nämner också att mentalsjukvårdsdelegationen beräknar att det år 1970 skall behövas 1 900 psykiatrer och att det 1960 fanns 500. För barnoch ungdomspsykiatri kommer att behövas ett årligt tillskott av 140 specialister, och man har nu 30. Dessutom har det visat sig att i sjukvården ungefär hälften av vikarierna saknar specialistutbildning. Med hänsyn till denna situation skulle det kanske inte vara omöjligt att tänka sig vissa provisoriska åtgärder för att så snabbt som möjligt förbättra läget. Jag vågar emellertid av statsrådets svar läsa ut, att riksdagen redan nästa år torde få ta ståndpunkt till den utbildning som statsrådet aviserar.

Herr talman! Herr Lidgard har frågat, om de elever i gymnasiets andra ring som har i och för sig otillräckliga betyg för flyttning till tredje ringen men beträffande vilka nu ifrågasätts en tvångsförflyttning kommer att beredas möjligheter att i stället gå om andra ringen i särskilt organiserade klasser. Särskilda klasser för kvarsittare i gymnasiets andra årskurs kan av olika skäl inte organiseras läsåret 1967/68. Elever som flyttas till tredje årskursen av gymnasiet läsåret 1967 69. Jag vill också framhålla att stödundervisning i tredje årskursen kommer att ges elever som av klasskonferenserna anses vara i behov därav.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Edenman för svaret på min fråga. Det ger ju klart besked om att de gymnasister, som råkar i kläm mellan det gamla och det nya gymnasiet, inte kommer att beredas tillfälle att genomföra sina studier under samma förhållanden som andra gymnasister har fått göra, både de som är äldre och redan har upplevt gymnasiet och de som kommer. I båda fallen har det ju funnits och kommer att finnas möjligheter att sitta kvar. Nu är jag medveten om att kvarsittning i och för sig kanske inte är det allra bästa sättet att förkovra sina kunskaper, men det kan ändå ge en del elever tid för ytterligare mognad, som kan vara fördelaktig för deras utbildning. Jag tycker det är litet beklagligt att ecklesiastikministern inte har kun nat finna någon möjlighet att lösa detta problem. Frågan om särskilda kvarsittningsklasser är ju i och för sig inte ett alldeles nytt problem, Vi hade det ju uppe i samband med övergången från tvåårigt till treårigt handelsgymnasium. Gymnasieutredningen var, om jag inte minns fel, inne på tanken, inte som ett särskilt bra, men dock tänkbart alternativ till de andra möjligheter som man diskuterade. Jag förstår mycket väl att det just nu — trots att man måhända blivit uppmärksam på problemet så här i slutet av läsåret — av rent administrativa skäl, och kanske rentav budgettekniska skäl, inte har någon möjlighet att lösa frågan. I sitt svar hänvisar ecklesiastikministern till att man nästa år skall organisera mindre studiekurser och förlängd undervisning. Vad »förlängd undervisning» är för någonting, är jag inte riktigt på det klara med, och jag skall inte gå in på den saken, men jag skulle ändå vilja hemställa till ecklesiastikministern att han, när han skall fundera på vad som skall hända under det kommande läsåret, skall fundera en gång till på möjligheten att anordna särskilda kvarsittningsklasser. Jag har en stark känsla av att de elever, som är berörda, skulle uppfatta detta som ett försök att tillmötesgå deras självklara önskemål om, att deras avgångsexamen i förhållande till äldre och yngre kamraters inte skall få framstå som kvalitetsmässigt mindre god.
Herr talman! För att mitt svar inte skall framstå som något exempel på bristande god vilja eller som någon principiell ståndpunkt i denna fråga vill jag erinra om — vilket också herr Lidgard väl vet — att jag i gymnasiepropositionen 1964 antydde metoden med släpklasser som en av möjligheterna — utan att ta ställning till den. Skolöverstyrelsen lade redan förra året fram de definitiva förslagen om hur man skulle förfara i denna fråga, och det visade sig då att det av praktisk-ekonomiska skäl var omöjligt att gå på den vägen. När man börjar se närmare på konsekvenserna av en sådan anordning, finner man att de kan bli ganska fantastiska. Man kan nog utgå ifrån — det är skolöverstyrelsens uppfattning — att ungefär 15—20 procent av eleverna skulle använda sig av den möjligheten. Jag styrks i denna uppfattning av brev som jag i dag har fått från föräldrar och elever vid tekniska gymnasiet II i Stockholm — alltså bara ett enda gymnasium — där man just säger att minst 15 procent av nuvarande 241 elever önskar sitta kvar frivilligt och gå igenom en sådan här släpklass. Man meddelar ytterligare att kvarsittningsfrekvensen tidigare varit 15—20 procent. Det innebär att man skulle få bortåt 300 klasser med cirka 5 000 elever. I sin tur skulle detta kräva omkring 500 lärare. Räknar man med att varje gymnasieklass bara i löner kostar ungefär 100 000 kronor om året, så är vi uppe i en kostnad på bortåt 30 miljoner kronor. Därtill kommer då de studiesociala kostnaderna. Det är riktigt som herr Lidgard sade — och jag är tacksam för att han hade den tonen i sitt inlägg — att det är fråga om stora ekonomiska budgetproblem, som man inte löser i en handvändning i månaden april eller maj. Det är fråga om betydande kostnader. Därtill kommer att vi fortfarande har brist på lärare och lokaler. Det går inte att utan vidare bara lägga på lärarna ytterligare undervisning, och därtill kommer de praktiskt-organisatoriska skälen. En fullständig rättvisa, så att alla skolor skulle ha denna möjlighet, kan inte åstadkommas, det tror jag att alla erkänner. Hur skulle man då lägga upp det? Hur skall man göra med norrlandsläroverken? Skall man generöst erbjuda föräldrar att på egen bekostnad in kvartera sina barn 10—15 mil från gymnasieorten t.ex. Det är en rad sådana problem som ligger i blickpunkten. Vad beträffar den förlängda undervisningen vill jag också, herr talman, helt klart deklarera, att det är självfallet att vi måste göra den så effektiv som möjligt. Det är alltså fråga om en särskild lärarledd undervisning. Eleverna kommer att gå upp i examen, alltså i omprövning, som skolans egna elever. De får fullständigt fullvärdiga betyg och de får ta sina prov under samma förhållanden som vid en vanlig studentexamen utom det — föreställer jag mig — att de inte ens behöver ha censorer. Man skall tillämpa det omprövningssystem vi har i dag. Från skolöverstyrelsens sida har man t.o.m. talat om omprövningsåret 1968/ 69. Det skulle alltså gälla alla dem, som blir underkända i studentexamen våren 1968, och dessutom alla dem som av olika skäl har läst den s.k. mindre studiekursen. Mot den bakgrunden — och dessutom om man lägger in stödundervisningen här — tycker jag att denna sak i stort sett borde kunna ordnas på ett tillfredsställande sätt för de flesta. Som sagt, om detta hade varit en billigare och enklare historia, skulle säkerligen både skolöverstyrelsen och regeringen kunnat gå önskemålen till mötes. Nu går det tyvärr inte.
Herr talman! Jag tackar för den komplettering till svaret som jag nu har fått. Jag får det kanske inte att riktigt gå ihop på en punkt. Ecklesiastikministern talar om att ifall man skulle anordna kvarsittningsklasser nu, så skulle det gå åt ett visst antal lärare, och strax efteråt säger han att man avser att inrätta en lärarledd undervisning nästa läsår. Det kommer ju att gå åt lärare i det sammanhanget också. En del av dessa kostnader kommer man uppenbarligen inte ifrån. Jag kan kanske också få påminna om att det förekom händelser under den gångna hösten, som medförde att ecklesiastikdepartementet sparade en del pengar på lönekontot. Dem skulle man kanske kunna använda nu för att tillgodose gymnasisterna?